Fru talman! Jag har samma förutsättningar som Ewa Larsson. Hon pratar för tre, jag pratar för hela partiet. Därmed hinner man inte allt. Ewa Larsson säger sig ju vara för en sänkt bokmoms. Så långt är det bra. Men jag vill veta hur mycket Ewa Larsson och Miljöpartiet är beredda att sätta bakom det kravet i förhandlingar, vad det är värt. Det kostar ju lite grann. Vad är Miljöpartiet berett att spara på eller offra för att få fram en bokmomssänkning? Eller är det bara fina ord som inte förpliktigar till något speciellt - en flört med nuvarande och blivande bokläsare och med studenter i förhållande till deras kurslitteratur? Det var det ena. Det andra är ett svar när det gäller public service. Jag delar Ewa Larssons bekymmer över de uppgifter som har kommit fram om bristande betalningsvilja. Jag vet inte riktigt vad det pekar på mer än att jag tror att man upplever licensen som en skatt. Det är ungefär samma sak. Det är vi här som beslutar om hur hög den ska vara. Att vi nu inte vill höja den beror på att vi är emot vad vi tycker är skattehöjningar. Det är det ena enkla svaret. Det andra är att man får rätta mun efter den matsäck man tilldelas. Men problemet är mycket djupare. Det är, precis som Ewa Larsson tar upp, finansieringen framöver med de ändrade förutsättningar vi nu får med t.ex. möjligheter att se TV via dator. Tar man bort det här med licens och ersätter den med något annat - om det ska vara skatt eller fond eller något annat vet jag inte i dag men det håller vi på att titta på - sparar man in Radiotjänst och kontrollanter. Man sparar också in registrering när folk köper TV apparater och liknande. För Ewa Larsson vill väl inte införa en registrering även när vi köper datorer?

Fru talman! Det är bra att vi är eniga om att fundera över finansieringen av public service, för public service är oerhört viktig. Också om det är vi eniga. Jag har i dag ingen lösning på detta. Vi jobbar för närvarande intensivt med detta i partiet. Det är också en balansgång mellan public service oberoende och det statliga inflytandet, som man inte ska glömma. Det är riksdagen som fastställer TV avgiften, liksom riksdagen också fastställer skatt. Möjligtvis kan man hitta en tillräckligt oberoende ställning eller ha en annan möjlighet till finansiering. Detta tarvar mycket av "tänk", som det numera heter på floskelspråk. Vad gäller bokmomsen är skillnaden den att Miljöpartiet nu sitter med i regeringsunderlaget och av och till talar om att man fått igenom förslag. Det är därför som jag undrar vad Miljöpartiet är berett att spara in på för att få igenom bokmomssänkningen och inte bara ha den i partiprogrammet.
Fru talman! Det går ju väldigt bra för Sverige just nu, Lennart Kollmats. Det finns utrymme för skattesänkningar. Många partier har olika förslag till skattesänkningar. Det vore väldigt bra om vi gemensamt inte bara i kulturutskottet utan hela vägen upp till finansutskottet kunde vara överens om att det finns ett finansiellt utrymme för att sänka bokmomsen. Det gör ju det. Vi behöver alltså inte spara på någonting. Det är väldigt enkelt för oss politiker att föreslå sänkt bokmoms. Det har vi också gjort, och det kommer vi att fortsätta att göra. Vi hoppas att regeringen till slut ska tycka att det här är en så pass viktig skattesänkningsfråga att den går före andra skattesänkningar. Det är en väldigt viktig fråga.

Fru talman! Jag ska koncentrera mig på två saker. Det gäller för det första några synpunkter på övergripande kulturpolitik och för det andra public service. När det gäller den övergripande kulturpolitiken vill jag göra en positionsmarkering, nämligen att den socialdemokratiska synen på kulturen innebär att denna är en dimension i samhället, alltså mer än bara en sektor. Det är en dimension i människors liv och en drivkraft till samhällsutveckling. Därför finns det också en viktig jämlikhetsaspekt i sammanhanget, som innebär att alla människor ska få möjlighet att utveckla sin skapande kraft och ta del av kulturlivet. När man diskuterar de kulturpolitiska målen tror jag att det är ganska viktigt att framför allt till Lennart Kollmats säga att beslut om de kulturpolitiska mål som vi nu diskuterar fattades 1996, alltså inte 1974. Jag säger det därför att det beslut som togs 1996 hade föregåtts av ett mycket långt arbete i den kulturpolitiska utredningen. Riksdagen tog sedan beslut efter förslag från regeringen om fastställande av de kulturpolitiska målen. Folkpartiets representant i utskottet vid den tidpunkten medverkade mycket aktivt i detta sammanhang, och vi fick en bredd i besluten. Moderaterna hade liksom även Miljöpartiet på någon punkt en avvikande mening, men det var fråga om en bred markering av att det var fråga om nationella mål. Vi har haft dessa mål i ungefär fyra år, och Lennart Kollmats vill nu riva upp dem. Det innebär att han inte vill medverka till att de får det ordentliga genomslag som de tidigare målen faktiskt fick. Jag tycker att det är beklagligt att Folkpartiet här i riksdagen har valt att inta den ståndpunkten. Birgitta Sellén använde uttrycket "den kulturella allemansrätten". Jag tycker att det är ett bra uttryck. För mig handlar det om en ökad tillgänglighet, alltså att kulturen ska finnas i hela landet. Det är viktigt att vi medverkar till att kulturens värden görs tillgängliga för alla människor. Här har samhället i vid mening också ett ansvar för en bra infrastruktur. Det gäller exempelvis samlingslokaler, som Birgitta Sellén själv var inne på, det gäller skolan, det gäller radio och TV och det gäller barnen. Inom parentes sagt är jag när det gäller barnen förvånad över att moderaterna i sin mångordiga reservation inte nämner barnen med ett enda ord. Jag vill också passa på att säga till Elisabeth Fleetwood att det inte är sant att socialdemokraterna är motståndare till sponsring. Hade vi varit det skulle vi ha medverkat till en annan utgångspunkt för diskussionen. Jag tycker att det är bra att företag sponsrar t.ex. Operan och Dramaten, och jag tycker att det är bra att Volvo kan vara med om att sponsra Göteborgssymfonikerna, men självklart får inte sponsorerna påverka mål och inriktning i verksamheten. Jag går över till att något kommentera Sveriges Den beredningsgrupp som nu arbetar utgår i stor utsträckning från det utmärkta arbete som Anders Ljunggren har gjort i form av en kartläggning och en probleminventering. Jag tycker att det är viktigt att slå fast några principer i utgångspunkterna. Den första är att programföretagen ska vara oberoende av politiska och kommersiella intressen, och jag menar att avgiftsfinansiering garanterar företagets integritet både gentemot staten och gentemot kommersiella intressen. Man kan också säga att ett förändrat samhälle kräver ändrade förutsättningar. Det är därför självklart att vi ganska förutsättningslöst får gå igenom villkoren för public service-företagen. Vi vet dock att de åtnjuter en hög grad av förtroende hos den svenska allmänheten. De som i morse t.ex. åkte tunnelbana och hade tillfälle att läsa Metro kunde då se att det gjorts trovärdighetsmätningar där Sveriges Television fått ett mycket gott betyg. Undersökning efter undersökning har givit samma resultat. Detta visar att vi i detta sammanhang har ett ansvar. Programbolagen har ju många och viktiga uppgifter. En uppgift är att ta ansvar för att erbjuda ett programutbud också för etniska och språkliga minoriteter. Jag tycker inom parentes sagt att t.ex. Utbildningsradion inför en kommande tillståndsperiod faktiskt borde kunna göra mer än vad som för närvarande sker i det här sammanhanget. Jag tror också att det är rimligt att vi har en speciell policy när det gäller funktionshindrade. Jag syftar framför allt på syn och hörselskadade, som public service-företagen har ett speciellt ansvar för. Vi vet att inga andra programbolag tar ansvar för dessa grupper. De kommer säkert inte heller i framtiden att göra det. En annan punkt är att det är viktigt att vi tydliggör kraven på regional produktion. Det förekommer med jämna mellanrum ett ifrågasättande av dessa, t.ex. målet att 55 % av produktionen ska vara förlagd utanför Stockholmsområdet. Jag tycker att ett sådant mål måste kvarstå. Det har ifrågasatts bl.a. från den utgångspunkten att det leder till att man inte förlägger någon tung produktion ute i landet utan att det med den modell som man har skulle vara naturligt att låta den vara koncentrerad till Stockholm. Jag tycker att det är ett felaktigt synsätt, men om det finns en sådan fara, tror jag att utläggningsmålet måste kopplas till ett ekonomiskt eller annat verifierbart mål i dessa sammanhang. Jag tycker alltså att det är viktigt att målen kvarstår men eventuellt kompletteras med någon form av kvalitetsmål. Jag har i några sammanhang sagt - och det vill jag återigen betona - att bolaget heter Sveriges Television, inte Stockholms Television. Jag måste något återkomma till moderaterna. De skriver i motion K400 käckt: Sälj ut Utbildningsradion! I motioner som behandlats tidigare år har man skrivit: Sälj ut SVT 2! Sälj ut P4! Snäva av programverksamheten till något som är mer inriktat på eliterna! Jag ser i moderaternas motion inget av de här ordvalen utöver det som gäller Utbildningsradion. Därför skulle jag vilja fråga Elisabeth Fleetwood eller någon annan moderat företrädare i debatten var moderaterna står i dag. Har ni närmat er oss? Avstår ni från de stora röjningsfesterna, där man ska hugga bort viktiga delar av public service-verksamheten? Om så är fallet, hälsar jag er gärna välkommen till den stora majoritet som vill stå upp för public service-verksamheten. TV-avgifterna har diskuterats. Det är viktigt att vi slår vakt om TV-avgiften. Jag har noga följt den debatt som har varit. Jag är övertygad om att Radiotjänst i Kiruna kommer att göra ingående kontroller. Jag vill bara säga ett par saker som kommentar till en alternativ skattefinansiering. Oberoendet för public service-företagen är ett viktigt skäl till att TV-avgiften tas ut i särskild ordning och inte via skatten. Man har armslängds lucka till politikerna i det fallet. Jag ska gärna medge att det kan finnas problem med det. Ett sådant problem kan vara avgiftsskolket och den tekniska utvecklingen. Det är bakgrunden till att regeringen har tillsatt en utredningsman som ska titta på frågorna. Dessutom gör Radiotjänst i Kiruna årligen en undersökning om hur det förhåller sig. Radiotjänst har fram till nu uppskattat att ungefär 8 % av de som borde betala är skolkare. Den frågan får vi anledning att återkomma till i den vidare beredningen. Moderaterna och Folkpartiet säger nej till höjningen av TV-avgiften med blygsamma 24 kr. Att Moderaterna gör det kan jag förstå. Men jag har svårare att följa med om Folkpartiet, som säger sig vilja slå vakt om public service, vill medverka till att rundradiokontot redan i år får röda siffror. De klarar inte sitt uppdrag att få in tillräckligt med pengar för verksamheten. Fru talman! Det är viktigt att vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen också när det gäller public service-företagen. Vi tar nu ställning till en digitalisering, som innebär att digital TV kommer att kunna följas i stort sett i hela landet. På motsvarande sätt är det viktigt att kunna satsa på digital radio, det som kallas för DAB. Här sker en utveckling runtom i andra länder. Det är en viktig förutsättning för att kunna utveckla och stärka public serviceverksamheten. Fru talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag är tvungen att ta en replik här. Det är ingen våda av att vara ett större parti. Det är precis tvärtom. Genom att vi är fler kan vi också borra mer i frågorna. Det kommer ni att märka på kulturministerns anförande här också. Det är en utomordentligt god kvalitet i vårt parti. Vi är ett stort parti, men vi vill gärna bli lite större.

Herr talman! Det var en välgörande nyansering som kulturministern gjorde beträffande sponsring mot vad jag hörde i radion härommorgonen. Kulturministern inledde sitt anförande med att säga att vi har ökat den statliga kulturbudgeten med en halv miljard per år. Jag tittade på 1994, och den siffra jag fick fram var 7,1 miljarder. År 2001 är förslaget 7,8 miljarder. Mot den bakgrunden är jag nyfiken på hur Marita Ulvskog räknar fram drygt 1 miljard per år. Jag ska hjälpa kulturministern med en sak; hon sökte ett hem för form och design. Det finns - Röhsska i Göteborg. Då har vi klarat av den delen. En annan sak är idrottsforskningen. Det är lite luddigt skrivet i budgetpropositionen. Det står i enkla termer ingen ökning nu och dubbelt nästa år. Två gånger noll är noll för mig. Vad innebär skrivningen egentligen? Jag tror inte att det är så man menar. Gör kulturministern det så lätt för sig att hon anser att forskningen ska öka, men var pengarna ska tas ifrån är Riksidrottsförbundets egna problem?

Herr talman! Man kan säga att sedan undersökningen gjordes i Finland har utvecklingen gått snabbt; den går fruktansvärt snabbt nu. Vi ser hur Internethandeln ökar, där man alltså är helt momsfri. Därför är det inte riktigt jämförbart att se på den. Jag vill, som sagt var, veta lite om samlingslokalerna. Jag skulle också vilja fråga om de nationella uppdragen, om det finns tid till det. Det är väldigt stängt runtomkring det, och det gläntas bara lite på dörren. Varför går det inte att glänta ännu mera på den dörren och ge mer nationella uppdrag, så att t.ex. Röhsska museet kan få ett nationellt uppdrag? Då skulle vi ha ett designmuseum som kan uppnå de mål som kulturministern saknar.
Herr talman! Låt mig först avsluta diskussionen om bokmomsen. Vår ingång till detta i Kulturdepartementet har inte med de samhällsekonomiska konsekvenserna att göra, inte heller med att konkurrensen via Internetförsäljning skulle påverka. Vi ser det rent kulturpolitiskt: Kommer fler människor att läsa böcker om man sänker priset med några tior på en bok som kostar 300 kr? Kommer det att göra att en människa som har svårt att nå fram till böckerna köper den boken? Vi känner stor tveksamhet. Om man kan vara säker på att en bokmomssänkning inte bara leder till ökade marginaler och ökade vinster för dem som är inne i branschen, att det blir ett industristöd, utan också leder till lägre priser, som i sin tur i kombination med andra kraftfulla satsningar kan leda till ökat läsande, är det naturligtvis bra att sänka bokmomsen. Men på vägen dit vill vi vara säkra på att vi inte kastar ut kanske 1 miljard kronor på något som inte leder till ökat läsande. Det är därför vi vill gå noggrant fram. På kulturbudgeten är drygt 1 miljard kolossalt mycket pengar. När det gäller de allmänna samlingslokalerna måste jag hänvisa till en annan minister. Det är numera Britta Lejon som ansvarar för dem. Annika Nilsson kan säkert också säga någonting om dem när hon går upp i sitt anförande.

Herr talman! Det var roligt att höra att en förändring är att vänta, för museerna ska ju vara nydanande. De ska inte vänta på att konstnärerna blir kändisar och går på export innan de köper in verken. Så har det alltid varit. Man kunde ha börjat att köpa in kvinnlig konst redan för 50 år sedan - i alla fall för länge sedan. Det var två frågor till. Den ena handlade om möjligheten att leva på det som man själv skapar. Om man säljer ett verk för 300 000 kr ett år och sedan inte tjänar en krona under de tre kommande åren får man ändå skatta fullt ut för dessa 300 000 kr. Kunde vi få en förändring av det?

Herr talman! Resonemanget kring kostnadsutvecklingen var ju intressant och att Tasso Stafilidis helst skulle ha velat ställa upp på detta. Jag vill ändå ställa en fråga om löneutvecklingen, inte bara för de fria grupperna utan även på institutionerna. De anslag som Vänsterpartiet har varit med om att ställa sig bakom räcker ju inte ens för att täcka löneutvecklingen för den personal som finns på t.ex. Dramaten, Operan och Moderna museet. Vad tycker Tasso Stafilidis att man ska göra för att nå upp till rimliga nivåer? Sedan uppskattade Tasso Stafilidis det som kulturministern sade om samtal och dialoger med regioner och landsting. Tror Tasso Stafilidis att dessa dialoger kan föras i någon speciell öppenhet mot bakgrund av kulturministerns uttalande att regional kulturpolitik är ett hot mot den nationella kulturen? Ställer Tasso Stafilidis upp på det uttalandet, eller kan han tänka sig att lägga ut pengar i en kulturpåse och ha förtroende för våra politiska kamrater av olika färg i landsting och regioner?
Herr talman! Lennart Kollmats tog upp frågan om löneutvecklingen på institutionerna och inte bara för de fria teatergrupperna. Jag instämmer i det som Lennart Kollmats säger. Det är ett stort problem. De avtal som finns på teatrarna täcks inte av de 1,9 eller 1,4 procenten i löne och omkostnadsomräkningar som staten i dag ger. Lönekostnaderna uppgår ju till mellan 3 och 4 %. Som det ser ut i dag är vi tvungna att börja diskutera strukturfrågor. En väldigt viktig strukturfråga är t.ex. det som regeringen har tagit initiativ till, nämligen en översyn av hyrorna. Om man frigör de stora institutionerna från de hyresavtal som de tvingas leva under frigör man en väldigt stor summa pengar. Löneutvecklingskostnaderna gäller i högsta grad också institutionerna. För den fria scenkonsten existerar det ju inga löneomkostnadsuppräkningar, och det har det inte gjort på väldigt länge. När det gäller regionerna har Vänsterpartiet presenterat ett förslag till hur vi skulle vilja att man utvecklade det regionala självstyret. Vi vill flytta ned mer makt till regionerna. Samtidigt måste staten fungera som den instans som har ett övergripande ansvar. Vi har fullt förtroende för regionerna, men som det ser ut i dag är det ett misstag att tro att det hjälper att låta regionerna ta det fulla ansvaret. Dels får de inte de fulla ansvaret i dag, dels har de heller ingen möjlighet att tillgodogöra sig de medel som utbetalas eftersom man inte för den dialog som vi efterlyser.

Herr talman! Både jag och Vänsterpartiet tar ansvar för den budgetproposition som är framlagd. Samtidigt innebär det ju inte att vi tycker att allt i budgetpropositionen är okej. Det tycker inte ens kulturministern. Man har fått ta och ge mellan olika områden. Budgetpropositionen har förhandlats fram mellan tre partier. Den bygger på att man ger och tar i en förhandling. Hade Kulturdepartementet och kulturutskottets ledamöter från samarbetspartierna själva fått bestämma tror jag nog att kulturen hade fått mer pengar. Men som politiker är det viktigt att man tar ett helhetsansvar. Tyvärr har vi inte lyckats fullt ut. Därför är det ännu mer viktigt att vi mer tvärpolitiskt börjar diskutera strukturfrågor som ligger utanför att Moderaterna vill ta ifrån kulturen 609 miljoner för att göra helt andra prioriteringar. I stället borde man diskutera vad det är som brister och på vilket sätt vi kan göra reella förändringar.

Herr talman! Först vill jag säga att den kulturmotion som vi kristdemokrater har lagt fram är fullständigt finansierad. Vi har ingen ambition att göra en grundstrukturell förändring när det gäller kulturpolitiken. Det är alltså kristdemokraternas kulturpolitik. Sedan är det också så att vi i dag är i opposition. Vi är fyra olika partier. Vi sitter inte i en regering och har inget förfarande med stödpartier omkring oss. Därför behöver vi inte heller lägga fram en gemensam politik. Kristdemokraterna driver en kulturpolitik som vi står för. När det gäller stödet till de fria grupperna har jag uppfattat, om jag inte alldeles har missförstått någonting - och det har jag inte gjort i den här frågan - att Moderaterna stöder Kristdemokraternas grundsyn, som handlar om att de fria teatergrupperna behöver mer pengar.

Herr talman! Jag tycker att det är bra om Ewa Larsson verkligen kan lova att det finns en egen anslagspost och att den anslagsposten också bör uppräknas. Dessutom bör man samarbeta med skolan och utbildningen för att skapa ett unikt samarbete mellan dessa verksamheter, så att även utbildningen finns med som en grundplåt, stark nog att driva detta vidare. Det finns oerhört mycket mer att göra för Tobo. Men jag tycker att det är hedersamt att Ewa Larsson också kämpar för detta.

Fru talman! Först vill jag påpeka att i den budget vi behandlar nu finns det mera pengar på konstnärernas villkor som också kommer de fria teatergrupperna till del. Det påverkar deras verksamhet positivt. Samma sak gäller förändringen i arbetsmarknadsförsäkringen. Den kommer delvis att beröra de fria teatergrupperna. Min uppfattning i alla frågor är att utskottet måste ha en så bra bild som möjligt av den verklighet som rör de verksamheter som utskottet ansvarar för. Det gäller de förutsättningar de fria grupperna har för att göra kvalitativt bra teater, dans och musik. Det är viktigt att vi har detta arbete. Jag hoppas att vi kommer att reda ut frågan och få ett positivt beslut i framtiden för de fria teatergrupperna.

Fru talman! För det första ska jag be att få instämma med Jan Backman när det gäller Lunds universitets historiska museum. Jag besökte det i förrgår. Det är oerhört viktigt att de nio miljoner föremålen inte splittras nu utan stannar kvar nere i Skåne eftersom detta handlar om Skånes, och därmed Danmarks och Sveriges, historia till stor del. Då ska föremålen inte samlas här i Stockholm. Den nuvarande osäkerheten om framtiden gör också att eventuella tilltänkta sponsorer stannar upp, och man hamnar på det sättet i en ond cirkel. Det är alltså oerhört viktigt att man sätter ned foten i det här avseendet och hittar en lösning som gör att museet kan fortsätta. För det andra vill jag ta upp det som var en överraskning här. I mitt anförande sade jag att moderaterna är pratbara när man hamnar i koalition vad gäller pengar till kultur. Men jag visste inte att jag skulle bli bönhörd så snabbt! Här verkar det ju som att det som står på s. 159 i utskottsbetänkandet, där moderaterna i sitt eget särskilda yttrande säger att vi gjorde en besparing på 300 miljoner på folkbildningsansvaret, nu plötsligt försvinner. Det är ju oerhört glädjande i så fall - 300 miljoner minskar av de moderata kulturbesparingarna! Då kan vi väl fortsätta debatten ett tag till, så kanske vi hamnar uppe på samma nivå.
Fru talman! Jag kan delvis tillmötesgå Lennart Kollmats begäran genom att säga att vid den nettobesparing på 368 miljoner som uppstår om vi bara tittar på den s.k. lilla kulturpolitiken, dvs. politikområde kulturpolitik, så är vårt belopp där 266 miljoner. Vi har då kvar 4 247 miljoner. Jämför vi det med anslaget 1999 så har vi sparat 77 miljoner. Det är inte felräkningspengar - det är slarvigt att säga så om miljonbelopp - men det bör i alla fall innebära en ganska rimlig möjlighet till omfördelning på olika sätt.
Fru talman! Jag är ledsen att jag inte har ytterligare en replik, för då hamnar vi kanske i ett nolläge. Det blir ju mindre och mindre kvar av de moderata besparingarna. Det var ju inte bara motionen, utan uppenbarligen även det särskilda yttrandet och tabellsammanställningen som verkar vara fel. Jag vill nog se nästa års budgetmotion innan jag till fullo har tillit till den moderata kulturpolitikens minskade besparingar.

Fru talman! Inte heller Vänsterpartiet har något större förtroende för moderat kulturpolitik. Moderaterna vill ha en finansiering av public service via statsbudgeten. Det vill helt klart inte vi. Vi anser att mottagar och licensavgifter fortfarande ska gälla, även om det råkar vara så att man väljer att se på TV i kylskåpet. Det vi dock är överens om är att sändningarna även i den digitala världen ska vara okodade. Min fråga till Jan Backman är: Vad är det som ska utgå under budgetramen när public service s 5,3 miljarder ska in där? Kulturbudgeten är ju bara på 7,8 miljarder. Kvar till övrig kultur blir alltså 2,5 miljarder kronor. Det är det som folkbildningsanslaget är på i dag. Jag förstår inte det här - eller är det kanske så att Moderaterna inte vill ha någon kulturpolitik?

Herr talman! Forskningsanslaget ligger i dag på 10 miljoner kronor inom idrottsanslaget. Målsättningen är, som jag redan har sagt, att fördubbla det. Jag tror inte att man kan ha den målsättningen inför 2001, men jag tror att vi kommer att ta ett första rejält kliv under 2001. Förhoppningsvis har vi fördubblat det till Jag håller med Lennart Kollmats om att det krävs en långsiktighet i forskningen. Vi vet att forskningen behöver förstärkas inom idrottsområdet, inom områden där det inte tidigare har forskats, framför allt de samhällsvetenskapliga ämnena - juridik och ekonomi. Vi ser att forskningen nästan enbart varit inriktad på det medicinska. Där förstärker regeringen anslaget. När det gäller arbetsuppgifterna inom regeringen tackar jag i och för sig för att Lennart Kollmats tror att jag vet exakt hur statsministern organiserar sin regering, men jag vet inte riktigt skälen till att han har valt att dela på detta. Den information som jag har i dag är det så att idrott och social ekonomi kommer att ligga under Näringsdepartementet och Ulrica Messing. Generella folkrörelsefrågor och ungdomsfrågor kommer att ligga under Justitiedepartementet och Britta Lejon. Det är klart att man kan ha synpunkter på det, men den fördelningen får statsministern svara för.

Herr talman! Jag har tre saker att ta upp. Det gäller först värdeautomater som det rådde tveksamheter kring tidigare i debatten. Läser man i propositionen är det i högsta grad oklart, och det är inte enbart jag som tycker det. Det var därför som jag tog upp det. Det besked som vi har fått här i kväll är att det hitintills har gått med plus - 120 miljoner - och mera kommer innevarande år. Det börjar ett nytt år om en månad. Då är det viktigt att idrottsrörelsen vet vad man har för medel att planera för. Det har man alltså inte vetat förrän nu. Nu fattas det ett nytt beslut i morgon. Hur kommer detta då att framgå av beslutet? Av betänkandet går det inte att utläsa hur stort överskottet kommer att bli. Det går inte heller att utläsa av budgeten hur stort det kommer att bli. Likväl är det viktigt att idrotten vet hur mycket pengar som man kommer att få. Min fråga är: Kan Annika Nilsson redogöra för hur idrotten kommer att delges detta belopp, om det nu blir 120 eller 140 miljoner. Jag tror att det är ganska angeläget att det kommer ett besked ganska snabbt. Det vore bra om WADA arrangerades i Sverige. Med tanke på det som Annika Nilsson sade, kan vi då räkna med att vi får bifall till vår motion som ska behandlas längre fram i vår och som förordar det stöd som Annika Nilsson gav uttryck för i talarstolen? Jag tror att ett samlande av idrottsforskningen till ett centrum är ganska angeläget. Och varför inte på Bosön? Nu är forskningen, som Lennart Kollmats sade, utspridd på olika platser. Min fråga blir då: Kommer det något initiativ i den riktningen? När det nu har anslagits pengar vore det bra att ta ett steg till.

Herr talman! Det är två saker när det gäller pengarna från Svenska Spel. Det är till att börja med de 60 miljonerna som vi har beslutat om, och det råder ingen tveksamhet här. Dessa pengar har nu utbetalats ett antal år. 1998 var det 55 miljoner. Det är angående överskottet från värdeautomaterna som det råder tveksamheter kring. Om beloppet nu är högre än det som man kan utläsa av budgeten är det angeläget att man går ut med det budskapet. Jag vet inte hur man tolkar det beslut som vi ska fatta i morgon. På något sätt måste idrotten delges detta under innevarande år så att man vet hur stor omslutningen är för det kommande året. Jag har förstått att det är Stockholm som ansöker om WADA. Men det är meningslöst att söka om man inte har staten bakom sig. Jag tror att det rörde sig om 14 eller 15 konkurrentländer. Det var därför som ett antal moderater motionerade om detta under den allmänna motionstiden. Om jag har förstått rätt kan vi då räkna med att vi får bifall till den motionen, och det tackar jag för på förhand.
Herr talman! Det sista tror jag inte att Roy Hansson ska ta för givet. Det var tio städer som hade ansökt om att få anordna WADA och sju länder har gått vidare till finalomgången. Idrottsministern har skrivit ett förord till Stockholms ansökan för att visa stödet från regeringen. Sedan får väl regeringen tillsammans med Stockholms stad diskutera vidare kampanjarbete och vem som ska göra vad. Det som står i budgetpropositionen om överskottet är en redovisning av 1999 års överskott och som beslutades på bolagsstämman i maj 2000, alltså i våras. Enligt vad jag har kunnat utläsa finns det inte några exakta bedömningar av årets överskott. Det är klart att jag förstår att det är en del svårigheter under inkörningsperioden. Men förhoppningsvis kommer man upp till en garanterad nivå, och när man väl har gjort det finns det en långsiktighet i stödet från

Herr talman! Med tanke på dagens datorhaveri här i riksdagen känns det ganska skönt att jag har tilldelats en sådan här liberoroll bland de tre vänsterpartister som skulle prata om och kommentera kulturutskottets förslag till budget i fråga om kulturfrågor. Då kan jag ganska fritt kommentera en hel del av det som har sagts under dagen och inte vara bunden av något speciellt manus. Först vill jag ta upp de angrepp, hårda eller mjuka, som har riktats mot den trio som bildar majoritet här i riksdagen, nämligen den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi har fått höra krokodiltårar: Vad synd det är att inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan få gehör för sin krav. Så låtsas man som om allt skulle vara frid och fröjd om borgerligheten hade majoritet. Jag kan trösta alla de som har haft sådana kommentarer med att enigheten i den trepartikonstellation som bildar majoritet är betydligt säkrare och har mindre spännvidd än vad man kan se på den borgerliga sidan. Jag lyckades inte följa med i alla turer som Jan Backman hade med felräkningar och feltänk och vad det var i Moderata samlingspartiets kulturpolitik. Jag tycker nog att det är större än den lilla felräkningen när det gäller folkbildning. Oavsett det kan man titta på spännvidden. Den går från att man vill minska kulturbudgeten med 668 miljoner kronor, eller om det nu var 338 miljoner, jag fick inte det riktigt klart för mig, till att Centern vill öka med 165 miljoner kronor. Så stor spännvidd har det inte varit i de diskussioner som har försiggått mellan Miljöpartiet, Vänstern och socialdemokratin, det kan jag säga. Det innebär självklart att Vänstern delvis skulle kunna se andra prioriteringar, liksom Miljöpartiet och för den delen även socialdemokratin, om de fick bestämma själva. Men så är inte det parlamentariska läget. Jag tycker att det är lite trist, även om man inte ska bidra till politikerförakt, att borgerligheten låtsas. Om t.ex. vi, som Tasso Stafilidis sade tidigare, tycker att det är fantastiskt trevligt att Moderaterna har kommit på att man skulle kunna höja anslaget till de fria grupperna med 20 miljoner kronor, så fungerar inte systemet så att vi bara hoppar på det förslaget. I så fall ska vi acceptera hela Moderata samlingspartiets förslag till budget för alla utgiftsområden. Det vet ni mycket väl. Varför låtsas som att vi bara kan byta åsikt och ta godbitarna ur varje partis förslag? Så funkar inte den budgetprocess vi har. Det är förklaringen till att vi har kommit fram till att det majoritetsförslag som vi nu är överens om är det bästa som finns för handen. Jag skulle också vilja kommentera det där med idrottsfrågorna lite grann. Jag och Charlotta L Bjälkebring har ett särskilt yttrande där vi ställer likartade frågor som Lennart Kollmats. Det är trots allt något otydligt hur det här ska organiseras och finansieras. Vi hoppas på klarlägganden framåt i tiden så att det väldigt tydligt framgår hur mycket pengar det är fråga om och till vilken organisation. När det sedan gäller idrottsanslaget och Svenska Spel så kan man konstatera att man från Svenska Spels bolagsstämma nu under ett antal år har bidragit med 60 miljoner. Till det kommer de här värdeautomatspelen. Det ligger väl i sakens natur: Om man inte har slutresultatet för år 2000 är det svårt att bestämma hur mycket som ska fördelas. Men jag skulle också vilja ställa en fråga till Annika Nilsson om det här. I idrottspropositionen står det på s. 42 att när man får koll på det här med värdeautomatspelens överskott ska det göras om till ett vinstdelningssystem. Då ska man i stället för att peka ut det här som överskott från värdeautomaterna ta det från det totala överskottet inom Svenska Spel. Det skulle vi välkomna. Det borde göra att det här blir mycket lättare så att man vid en tidigare tidpunkt kan fastställa hur mycket pengar som ska gå till idrottsrörelsen. Dessutom skulle man då komma ifrån den här olyckliga kopplingen mellan spel på värdeautomater och bidrag till ungdomsverksamhet inom olika kultur och idrottsföreningar. Vi gillar inte den kopplingen. Vi skulle hellre se en mer allmän koppling till Svenska Spel. Jag tänker inte säga vad vi inte har lyckats med. Jag kan bara lyfta fram de saker som vi inom Vänsterpartiet tycker är mycket viktiga. Dit hör allmänna samlingslokaler. Där har vi just en sådan fråga där man kan se på den s.k. borgerliga enigheten och hur stor oenighet som råder. Moderaterna föreslår en minskning med 19 miljoner kronor, kd en ökning med 10 miljoner, Centern en ökning med 21 miljoner och Folkpartiet en ökning med 5 miljoner. Även här kan man konstatera att Moderaterna på ett mycket speciellt sätt utmärker sig. Man hävdar att det här är en kommunal fråga. Vi ser runtom i landet att antalet allmänna samlingslokaler minskar. Man höjer hyror och försvårar för föreningslivet att hyra in sig i lokalerna. Det är en oerhört viktig demokratisk fråga där även vi från riksdagen ska ha ett ord med i laget. Vi ska också lägga pengar för att man ska möjliggöra de här demokratiska mötesplatserna även i framtiden. Herr talman! Det har också kommit förslag här i dag om att inrätta olika nya museer med statlig medfinansiering. En del av dessa förslag är säkert utmärka, precis som tidigare förslag som har kommit under andra år. Men jag kan bara konstatera att vi i fråga om detta har ett principiellt ställningstagande här i riksdagen som i princip omöjliggör nya åtaganden. Om vi ska ändra på dessa avslagsyrkanden föreslår jag att ni bifaller en motion som jag har väckt och som kommer upp senare. I denna motion yrkas på att man ska se över de principiella reglerna och därmed möjliggöra för nya intressanta museer att tillkomma med hjälp av statligt stöd, åtminstone en medfinansiering från statens sida. Jag ska kortfattat även beröra bokmomsen. Det är uppenbart så att det finns en majoritet av partierna här i riksdagen som tycker att en sänkning av bokmomsen skulle vara en naturlig del om vi vill öka läsandet. Vi har också sagt att detta måste kopplas till andra åtgärder, därför att om man inte läser böcker så spelar det ingen roll om priset är 300 kr eller 270 kr. Det måste alltså vidtas nya åtgärder för att man ska komma till rätta med detta. Vi tycker också att detta borde vara en intressant del när man diskuterar framtida skattesänkningar. En skattesänkning på böcker påverkar ju inte det utgiftstak som vi har fastställt, och därmed bör detta ingå som en intressant del när det gäller framtida skattesänkningar. Jag kan bara konstatera att vi inte har nått framgång. Det ska jag ärligt säga. Men däremot är det alldeles tydligt att Vänsterpartiet tidigare har väckt partimotioner i vilka det tydligt framgår att vi också vill se en sänkning av bokmomsen. Men en sådan ska också kombineras med vissa åtaganden mot bokhandlare och förläggare. Det är alltid enkelt att kräva att staten ska minska sina skatteintäkter. Det vore också bra om motparten tog ett eget ansvar och bidrog till ytterligare sänkningar av bokpriserna. Vi vill nämligen ha garantier för att detta verkligen kommer bokköparna till godo och att det inte ökar förläggarnas eller bokhandlarnas marginaler. Men vi ber att få återkomma i denna fråga. Eftersom intresset är stort och många partier driver frågan så finns det väl en viss möjlighet till framgång, som jag ser det, längre fram. Jag har en avslutande kommentar. Det är lite tråkigt att de flesta nu har gått. Men Rigmor Stenmark talade om den svenska musikindustrin. Jag kan bara konstatera att det är litet trist att det mesta av pengarna inte hamnar i Sverige utan i andra länder i och med att de s.k. svenska skivbolagen faktiskt ägs av utländska skivbolag. Då borde också en annan fråga lyftas fram, vilken vi också har väckt, nämligen frågan om fonogramstödet. Jag kommer att ställa en interpellation till kulturministern i den frågan. Vi tycker att det är trist om vi genom den, som vi kan tycka, lilla sänkningen bidrar till att ytterligare små oberoende svenska skivbolag tvingas att slå igen verksamheten eller minska sin verksamhet. Där hoppas vi också på klarlägganden genom skrivningarna i kulturutskottet. Avslutningsvis yrkar jag, liksom Charlotta L

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet har stor, otrevlig och långvarig, vana vid att vara i opposition. Det är mycket enklare att vara i opposition och att så att säga braska på lite här och där. Man vet ju att man sannolikt inte behöver ta ansvar för det hela. Under 90-talet har vi i en rad kommuner och landsting fått möjligheten att vara i majoritetsställning. Många av våra ledamöter nu i riksdagsgruppen har den bakgrunden. Jag törs påstå att vi har den bestämda uppfattningen att vi kan skriva program om vad vi vill genomföra. Det handlar ju då om den vision man har på många områden. Men vi inser att det, för att framgång ska kunna nås, faktiskt krävs kompromisser. Och för att kunna uppnå kompromisser är det nödvändigt att man inte hela tiden springer ut och talar om vad man lyckats eller inte lyckats med, för då blir det ingen kompromiss nästa gång. Därför går jag inte in på detta. Det är inget okänt faktum att vi vänsterpartister ganska länge har drivit frågan om sänkt bokmoms. Vi menar att det här måste kopplas till andra åtgärder - samma koppling som för övrigt ensamutredaren på Kulturdepartementet har kommit fram till. I budgetpropositionen kan man se exempel på en rad olika åtgärder för att på olika sätt stödja litteraturen men där olika borgerliga partier är inne och petar och vill ta bort vissa bidrag. Vi vill inte ha en omkoppling av det slaget att man ska finansiera det här genom sänkningar i andra avseenden, t.ex. när det gäller litteraturstöd. Det behövs en rad olika åtgärder för att få i gång läsandet, inte minst bland våra barn och ungdomar, och inte minst bland unga män krävs det ett batteri av åtgärder. Vi tror att frågan om sänkt bokmoms bör vara given i diskussionen om sänkta skatter i framtiden - då jämställt med sänkta inkomstskatter, förmögenhetsskatter eller vad det nu kan vara. Det är lättare att ha principen att alla skatter ska sänkas, för då följer bokmomsen med på köpet så att säga.

Herr talman! Alldeles strax ska jag beröra arkivfrågorna men först vill jag något kommentera det som diskuterats här om stöd till allmänna samlingslokaler. Jag ser att Annika Nilsson inte är kvar här i kammaren men det finns kanske någon annan som kan ge svar. Annika Nilsson redogjorde ju för de 4 miljoner som kommer från ungdomssidan och som ska gå till allmänna samlingslokaler så att det samlade stödet i budgeten blir 19 miljoner. Hon talade i det sammanhanget om stöd till allmänna samlingslokaler och om att detta sedan skulle gå tillbaka, som stöd för informationsinsatser, till Ungdomsstyrelsen. Det tycker jag är att väldigt mycket krångla till det hela. Då blir ju stödet till allmänna samlingslokaler ungefär 15 I mitt korta inlägg här kommer jag att uppehålla mig vid arkivfrågorna. Jag har inget yrkande men står självklart bakom alla kristdemokratiska reservationer och de yrkanden som lagts fram här i debatten. Vad jag kommer att beröra finns med i det särskilda yttrande som kristdemokraterna har avlämnat och som rör budgetfrågorna. För några veckor sedan besökte jag Arkivcentrum i Värmland. Arkivens dag arrangerades då i hela landet. Det var en givande upplevelse. Arkivet sjöd verkligen av liv. Det var intressanta föreläsningar och det fanns utställningar. Olika typer av experthjälp mötte oss besökare. På arkivet kunde jag få en första introduktion i släktforskning och också hjälp med att i arkiven söka information av olika slag. I en speciell monter fanns det gamla kyrkböcker, faktiskt från 1700-talet, där det fanns anteckningar om att varg och björn hade tagit barn - i Värmland, liksom på många andra håll i landet, förekommer det en intensiv debatt om rovdjuren. Men här fanns alltså ett gammalt dokument med en klar koppling till den debatt som vi i dag har i Värmland. Med detta vill jag visa att arkiven är viktiga och aktuella. Runtom i landet finns det många arkiv av olika karaktär. De intressanta samlingar som finns speglar människors egna tankar, föreställningar och handlingar. Vi kan följa idéer och handlingsmönster i vårt rika kulturarv ända från medeltiden och fram till våra dagar. Vi kan då se hur det moderna Sverige växer fram på central och regional nivå. Därför är det viktigt att både bevara och utveckla mångfalden och tillgängligheten på området. Det ökade intresset för släktforskning och hembygdsforskning har gjort att arkiven på senare tid fått ett uppsving när det gäller allmänhetens användning. Forskarplatserna är hårt utnyttjade, vilket naturligtvis är glädjande. Men samtidigt visar tillströmningen att vi måste följa utvecklingen med vaksamhet. Arkivområdet är en mycket viktig del av kulturarvsarbetet. I dag är det nog viktigare än någonsin med kopplingen mellan historia, nutid och framtid. Vi måste se över hur vi kan göra nuet tillgängligt för morgondagens forskning. För museerna är det nödvändigt att de olika arkivverksamheter som finansieras via statsbudgeten får möjlighet att verka långsiktigt. Att regeringen även på arkivområdet skapar ryckighet vad gäller förutsättningarna för verksamheterna genom anslagssparande och tillfälliga indragningar av anslag - med följande kompensationsinsatser, som vi nu ser - är därför olyckligt. Den statliga politiken måste visa förståelse för verksamhetens natur. Många av de regionala arkiven brottas i dag med stora ekonomiska problem trots att arkiven har genomgått en stark utveckling och fått ett vidgat arbetsfält. Bl.a. i syfte att göra samlingarna tillgängliga för bredare användargrupper har resurserna relativt sett inte ökat. Det statliga stödet till folkrörelsearkiven ligger fortfarande kvar på samma nivå som år 1972 då de infördes. Att samla in och säkerställa information, att göra den tillgänglig och att dessutom arbeta aktivt för att fler ska få tillgång till samlingarna kräver betydligt större resurser än arkiven i dag har till sitt förfogande. Särskilda utvecklingsinsatser i form av exempelvis arkivpedagogik behöver också göras. De regionala arkiven arbetar på uppdrag av ett rikt och brett föreningsliv och en stor ideell sektor och utgör en stor resurs för både den offentliga och den privata sektorn. För att möjliggöra det viktiga arbete som sker vid de regionala museerna föreslår vi kristdemokrater att anslaget 28:23 Bidrag till regional arkivverksamhet höjs med 1 miljon kronor nästa år. Där vill jag återigen hänvisa till vårt särskilda yttrande. Summan kan tyckas liten men med tanke på att anslaget på det här området är blygsamt är varje krona mycket värd. Kristdemokraterna menar att satsningen på industrisamhällets kulturarv, folkrörelsearkiven och arbetarrörelsens arkiv ska ses som en helhet. Ute i landet är det mycket vanligt att arkivmaterial från arbetarrörelsen finns i folkrörelsearkiven. Mot den bakgrunden anser vi också att de 800 000 kr som regeringen föreslår ska gå till en ensidig satsning på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek borde fördelas så att de även kommer övriga folkrörelsearkiv till godo. För övrigt lär arbetarrörelsens arkiv ha fått extra medel utöver de här medlen. Förra året noterade vi tacksamt att regeringen äntligen hade hörsammat kulturutskottets påtryckningar och insett behovet av en omfattande och oberoende utvärdering av det statliga arkivväsendet. Vi markerade hur viktigt det var att den här utvärderingen snabbt kom till stånd men vi visade också att vi hyste farhågor för en fördröjning. Att dessa var berättigade visar årets budget där regeringen redogör för att man ännu inte har kommit i gång med utvärderingen. I stället avser man att tillkalla en utredare under hösten. Med denna senfärdighet skadas verksamheten. För att inte förvärra den ytterligare vill vi än en gång uppmana regeringen att skynda på detta så angelägna arbete. I betänkandet konstateras det att frågan bereds i Regeringskansliet. Därför vill jag avsluta mitt lilla anförande med en fråga. Nu är ju faktiskt snart det här året slut. Min fråga blir hur det går med utredningen.